Herr talman! Birgitta Ohlsson har frågat mig hur den svenska regeringen hittills har stöttat demokratiaktivisterna i Hongkong och hur det svenska generalkonsulatet på plats kan hjälpa dem. Genom närvaro på plats har den svenska regeringen möjlighet att på nära håll följa utvecklingen i Hongkong. Sverige står, liksom EU, bakom principen om ett-land-två-system. Inom ramen för denna politik stödjer Sverige en demokratisk utveckling och en hög grad av deltagande för Hongkongborna i den politiska processen inför valet av regeringschef år 2017 och inför valet till parlamentet 2020, i enlighet med Hongkongs grundlag. I detta sammanhang är respekten för medborgarnas fri och rättigheter, inklusive yttrandefriheten och demonstrationsfriheten, av central betydelse. I generalkonsulatets uppdrag ingår att främja Sverige och svenska intressen, och i detta arbete ingår också att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Detta sker genom dialog med regeringsföreträdare på olika nivåer och inom ramen för det lokala EU-samarbetet på det politiska området. På samma sätt är mänskliga rättigheter en viktig del av den bilaterala dialogen med företrädare för centralregeringen i Peking. Samarbetet inom FN för att stärka respekten för mänskliga rättigheter är också av stor betydelse. Sverige är ett av få länder i världen som publicerar rapporter om situationen beträffande respekten för mänskliga rättigheter i olika delar av världen. Tidigare i år presenterades rapporter om situationen i Kina och i Hongkong. Detta är ytterligare ett sätt att bidra till att uppmärksamma situationen i Hongkong och tydliggöra vad som behöver göras för att stärka respekten för mänskliga rättigheter där. Regeringen fortsätter att nära följa utvecklingen i Hongkong och kommer även framdeles att stödja en utveckling där medborgarna får ökade möjligheter att påverka den politiska processen och där mänskliga rättigheter respekteras, i enlighet med Hongkongs grundlag. Då Birgitta Ohlsson, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Maria Weimer i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Precis som Robert Hannah sade är Birgitta Ohlsson tyvärr inte här. Det är synd att hon inte kan vara med, men hon hälsar så mycket. Hon är som sagt på plats i Hongkong för att delta i en liberal kongress och för att ha möten med demokratirörelsen där. Herr talman! De senaste månaderna har vi sett hundratusentals unga människor demonstrera för frihet och demokrati i Hongkong. Protesterna fortsätter vecka efter vecka, och engagemanget kvarstår. De modiga demonstranterna vågar sig ut på gatorna trots polisens övervåld. De är en del av en studentrörelse som består av Scholarism och Hong Kong Federation of Students, som länge har krävt mer demokrati för sin region. Med mobiltelefonen i högsta hugg och ständigt twittrande har de modet att tåga genom gator och torg i centrala Hongkong natt efter natt. Men det är också grupper av akademiker representerade i Occupy Hong Kong Peace and Love som, inspirerade av protesterna i Taiwan, nu är tillbaka ute på gator och torg för att kämpa för sin sak. Aktivisterna är som vilka demonstranter som helst, fast mycket modigare. Även om Hongkong åtnjutit en viss ekonomisk och politisk frihet är regionen formellt en del av Kina. Kina är en fullblodsdiktatur med världsrekord i antal dödsstraff och tvekade inte att offra livet på de studenter som protesterade mot precis samma sak på Himmelska fridens torg för 25 år sedan. Mycket riktigt har även myndigheterna i Hong Kong använt övervåld. Attackerna mot aktivisterna har varit brutala, demonstranter har misshandlats och tårgas har använts flitigt. Protesterna har två tydliga krav. Man vill se demokratiska val av Hongkongs politiska ledning år 2017, precis som utlovats i den överenskommelse som gjordes mellan Storbritannien och Kina då regionen övergick till Kina. Man kräver också att den nuvarande högsta politiske ledaren ska avgå. Tyvärr pekar signalerna från Kina åt ett helt annat håll. Den senaste tiden har pressfriheten kringskurits genom att regeringen i Peking utser allt fler Kinavänliga redaktörer på tidningar. Självcensuren i pressen har ökat genom det. Vi ser att Kinakritiska journalister och redaktörer har misshandlats. I den vitbok som Peking presenterat antyds att inte bara politiker ska uttrycka sin solidaritet med Kina utan även domstolarna och domarna i Hongkong. Mycket tyder på att Kina försöker att bit för bit erodera den frihet som regionen Hongkong åtnjutit den senaste tiden. Vad kan då Sverige göra? Vi som lever i frihet och demokrati har en skyldighet att bistå dem som kämpar för att uppnå den friheten. Det finns många exempel på hur Sverige tidigare har stått upp för demokratikämpar och frihetsaktivister runt om i världen. Utrikesministern skriver i sitt svar att Sverige tillsammans med övriga EU stöder en demokratisk utveckling i Hongkong. Folkpartiet menar att Sverige bör göra mer för att uttrycka vårt stöd till demonstranterna. Regeringen skulle kunna göra egna uttalanden för att från svensk sida tydligt stödja demonstranternas krav på demokrati. Vi har inte sett några kommentarer från utrikesministern eller andra i regeringen i medierna eller i sociala medier som uttrycker stöd för demokratirörelsen. Jag tror också att Sveriges generalkonsulat skulle kunna inta en mer aktiv roll när det gäller dialogen med studentrörelsen, förutom det rutinmässiga arbete man redan gör med demokrati och mänskliga rättigheter. Det som händer i Hongkong kan vara banbrytande för den demokratiska utvecklingen i Kina som helhet. Om det går åt rätt håll kan det få historiska proportioner. Jag förväntar mig mer engagemang från regeringen än att hänvisa till gemensamma EU-uttalanden och gällande principer.
Herr talman! I den här frågan finns det inga skillnader mellan den här regeringen och den tidigare, där Folkpartiet ingick - det vill jag gärna framhålla. Så några ord om situationen för mänskliga rättigheter, som tas upp. Enligt de rapporter som vi har fått har ett antal MR-aktivister gripits i Kina för att ha uttryckt sympatier med demonstranterna i Hongkong. Under senare tid har också möjligheterna att på kinesiska fastlandet få information om vad som sker i Hongkong begränsats ytterligare. Det har skett genom att tv-sändningar, webbsidor och annat som rapporterar om händelser har blockerats eller censurerats. Det är en mycket oroväckande utveckling. Sverige för en kontinuerlig dialog med Kina, både bilateralt och genom EU och FN. Jag hoppas att ni inte plötsligt tycker att vi inte ska agera via EU. Vi får ändå en starkare röst om vi gör vad vi kan göra för att bidra men också verkar via EU och FN kring MR-situationen i landet. Bilateralt sker det genom en dialog mellan regeringsföreträdare på olika nivåer och i olika sammanhang. Som jag nämnde i mitt svar publicerar Sverige MR-rapporter. De bidrar till att öka uppmärksam-heten kring MR-situationen i både Kina och Hongkong. Sverige har rapporter om både Kina och Hongkong. På EU-nivå har vi regelbundna kontakter med Kina. Ett av de viktigare formaten är den återkommande MR-dialogen mellan EU och Kina. Den ska äga rum inom kort. Samarbetet inom FN, med regelbundna granskningar av situationen i Kina, bidrar också till att uppmärksamma situationen i Hongkong och försöka hitta vägar för att förbättra den. Här spelar Sverige en aktiv roll. Till sist vill jag säga att vi har Raoul Wallenberg-institutets utbildningsverksamhet i Kina, som Sverige stöder. Den verksamheten är huvudsakligen inriktad på akademiska arbeten, samarbete med ett antal kinesiska universitet och samarbete med åklagarmyndigheter på central och lokal nivå. Där bidrar vi till ökad kunskap och kompetens på områdena folkrätt och mänskliga rättigheter. Generalkonsulatets uppdrag består av att främja Sverige och svenska intressen. Där ingår också att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Det sker genom en konstant dialog med regeringsföreträdare på olika nivåer och inom ramen för det lokala EU-samarbetet. Här ingår också kontakter med representanter för civilsamhället och olika organisationer. Det är ett mycket viktigt arbete som bedrivs.
Herr talman! Jag tror att vi är eniga om att vi vill se stärkt demokrati och yttrandefrihet för Hongkongborna. De principer som Sverige och EU står bakom är det viktigt att hålla fast vid, och de är naturligtvis mycket bra. Dialog med alla parter är bra, som dialog med Kina. Men det ska naturligtvis inkludera dialog med demokratirörelsen. Birgitta Ohlssons poäng med interpellationen är att vi skulle vilja se en högre svansföring från regeringen när det gäller just Hongkongs demokrati-rörelse eller paraplyrörelse, som den numera kallas. Som jag tidigare nämnde tror jag att det finns ett antal sätt som man kan visa det stödet på. Även om man står bakom ett EU-uttalande finns det inget som hindrar att man gör egna uttalanden, kommenterar och stöder de ambitioner som demonstranterna har. Det tror jag skulle vara ett viktigt moraliskt stöd för dem som är ute på gatorna och protesterar. Poängen med detta är att vi anser att de modiga aktivisterna förtjänar mer uppbackning och ett mer högljutt stöd från Sveriges regering.
Herr talman! Det gjordes ett uttalande på EU-nivå, från EU:s utrikestjänst, den 2 oktober. Det står vi bakom. Jag utesluter inte att det kan behövas fler uttalanden. Vi följer förstås utvecklingen noga, och behövs det ska vi också säga ifrån. Vi bör välja att göra det samordnat, men vi är också villiga och beredda att göra det från svensk sida. Det är framför allt viktigt att man avstår från våld och att situationen utvecklas i helt fel riktning, mot mer av våldsamheter.
Herr talman! Jag kan läsa upp några rader som jag precis fick av Birgitta Ohlsson, som är på plats med frihetsaktivisterna i Hongkong. De säger så här: Varför är omvärlden så tyst? Ge oss ert stöd! Var inte rädda! Vi är fredliga. Men ni tiger. Jag känner till de uttalanden som har gjorts av EU. Men jag tror att man skulle kunna göra ännu mer för att visa det moraliska och politiska stöd som man ger till deras kamp för demokrati och yttrandefrihet.